Fru talman! Jonas Andersson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att myndigheter som jag ansvarar för inte ska samarbeta med aktörer som har omfattande kopplingar till islamism, samt om jag avser att ta några initiativ för att granska vilka effekter det får för genomförandet av regeringens demokratistrategi att myndigheter i genomförandet av uppdrag som är en del av strategin samverkar med aktörer som har omfattande kopplingar till islamism. Låt mig börja med att poängtera att allmänna medel endast ska gå till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar, så som de formuleras i grundlagen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Fru talman! Det ligger i allas intresse att värna legitimiteten för myndigheters kontakter med det civila samhället. Därför har också regeringen vidtagit ett antal åtgärder. Regeringen har i beslutet om riktlinjer för Folkbildningsrådet för 2020 angett att rådet i samband med redovisningen av 2020 års verksamhet ska lämna en fördjupad bedömning av det så kallade demokratisyftet, som anger att statsbidraget ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Utöver det pågår ett arbete med att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Demokrativillkorsutredningen lämnade 2019 sitt betänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Förslagen omfattar även förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Betänkandet har remitterats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Vad gäller Statens medieråds uppdrag som bland annat avser att utveckla formerna för en förstärkt samverkan av insatser för medie och informationskunnighet, så kallat MIK-arbete, utformar myndigheten genomförandet av uppdraget självständigt.
Fru talman! Tack, Amanda Lind, för svaret på interpellationen! Sverigedemokraterna har om och om igen i denna kammare tagit upp frågan om statliga aktörer som regeringen styr över och hur de bidrar till att legitimera organisationer med koppling till islamism i Sverige. Studieförbundet Ibn Rushd, som omnämns i denna interpellation, är en sådan organisation. Den har kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet, kopplingar som bland annat framgår av studieförbundets stadgar och av var dess tillgångar ska hamna vid en eventuell upplösning. Dessutom har Ibn Rushd återkommande bjudit in olika islamistiska hatpredikanter och skapat en plattform för dem på olika sätt. Man har också på andra sätt samverkat med aktörer som ingår i Muslimska brödraskapets nätverk. Det borde vara tydligt för regeringen, tycker jag, vad det är man håller på med från Ibn Rushds sida. Sverige har inte råd med en regering som är så trögstartad och naiv att den inte tar krafttag mot detta i tid. Fru talman! Trots alla Ibn Rushds kopplingar till islamism - och med regeringens goda minne - delar Folkbildningsrådet ut tiotals miljoner kronor om året i statsbidrag till denna islamistkopplade organisation. För detta ifrågasätts Folkbildningsrådet och regeringen kraftigt, inte bara här i Sveriges riksdag utan också av etablerade forskare såsom Magnus Ranstorp, Aje Carlbom med flera. Även en rad kommuner har förstått problemet med Ibn Rushds kopplingar till islamism. I år har bland annat Göteborgs stad och Eskilstuna kommun stoppat bidragen på kommunal nivå av det här skälet. Regeringen försöker nu, med mycket begränsad trovärdighet, signalera en skärpning av vilka organisationer som ska få statsbidrag avsedda för folkbildning. I sitt svar på min interpellation lyfter Amanda Lind fram att Folkbildningsrådet i år har fattat beslut om att skärpa statsbidragsvillkoren och att Folkbildningsrådets kansli ska förstärkas med särskilt fokus på att utveckla kontroll och uppföljning. Det handlar om den typen av åtgärder. Detta är bra. Men det är inte säkert att det kommer att leda till någon reell förändring när det gäller samverkan med och stödet till islamistkopplade organisationer. Fru talman! Om regeringen menar allvar med att extremister inte ska få statsbidrag borde det rimligen följas av ett konsekvent och trovärdigt agerande. När allt fler kommuner drar in bidragen till Ibn Rushd och etablerade forskare återkommande larmar om studieförbundets islamism, vad gör myndigheter som regeringen ansvarar för då? Jo, som jag lyfter fram i interpellationen fördjupar man i år i stället samarbetet med Ibn Rushd genom Statens medieråd, en myndighet som Amanda Lind är ansvarig för.

Fru talman! Jag har även tidigare stått här i kammaren och debatterat med Jonas Andersson i frågor som rör vikten av demokrativillkor för vårt civilsamhälle och vikten av att vi har en god uppföljning av vart de statliga bidragen och alla andra offentliga medel går. Jag vill också understryka att arbetet med förstärkta och förtydligade demokrativillkor, som vi nu bedriver från regeringens sida, är väldigt viktigt. Jag tar det på absolut största allvar. Jag ser nämligen att ett levande civilsamhälle är en viktig ingrediens i vår demokrati. Det är också skälet till att vi har ett statligt stöd till civilsamhället och skälet till att många kommuner stöttar civilsamhället. Här tror jag att det finns en skiljelinje mellan å ena sidan Sverigedemokraterna och å andra sidan regeringen och huvuddelen av partierna i den här kammaren. Sverigedemokraterna vill göra drakoniska nedskärningar på stödet till folkbildningen i sin budget. Jag menar tvärtom att vi ska värna stödet till folkbildningen. Studieförbunden gör en viktig insats i att inkludera olika röster i vår demokrati. Men då är det extra viktigt att vi säkrar att stöden inte går till extremistiska krafter. De som får stöd, exempelvis studieförbunden, ska ha en verksamhet som uppfyller de demokratiska värderingar vi har i samhället. Vi har inte haft tillräckligt tydliga och enhetliga demokrativillkor. Uppföljningen har med all säkerhet brustit. Jag är glad för att vi nu har skjutit till pengar till museer, så att de ska kunna stärka sitt arbete med bidragsgivningen, och för att vi nu jobbar intensivt med demokrativillkoren. För mig är det här skäl att värna de statliga stöden och att värna det rika civilsamhället. Vi ska också värna legitimiteten för de statliga stöden; det ska aldrig råda några tvivel om att de statliga stöden inte ska kunna gå till antidemokratiska krafter och att man ska följa de mänskliga rättigheterna. Granskning är bra, och jag välkomnar debatten. Det hänger ihop med att vi ska kunna ha ett öppet demokratiskt samhälle. Man ska kunna ifrågasätta saker, som Sverigedemokraterna gör. Men då får man vara beredd på mothugg också. Jag tycker att det är viktigt att peka på att Folkbildningsrådet är en sammanslutning som fördelar det statliga stödet till folkbildningen och har ett stort ansvar för uppföljningen. Man har granskat Ibn Rushd i det här fallet. Man har pekat på ett antal utvecklingsområden som detta studieförbund behöver jobba med. Det tycker jag är bra. Det är ett ganska ungt studieförbund som behöver ta steg vidare. Även om jag inte är ansvarig för studieförbunden i regeringen följer jag det här arbetet noga. Jag tycker att det är viktiga saker man har pekat på. Det finns utvecklingsområden som jag verkligen hoppas och förutsätter att Ibn Rushd tar på största allvar. Men jag vill inte som Sverigedemokraterna använda detta som ett skäl att dra undan benen för folkbildningen, för vi behöver den i vårt samhälle. Vi behöver också inkludera det muslimska civilsamhället i det demokratiska samtalet och i folkbildningen. Det förutsätter jag att även Jonas Andersson vill.
Fru talman! Vi kan konstatera att en myndighet som Amanda Lind ansvarar för, Statens medieråd, i år har inlett ett samarbete med det islamistkopplade studieförbundet Ibn Rushd, som jag sa i föregående inlägg. Det här gör man inom ramen för ett nätverk som arbetar med medie och informationskunnighet, MIK. Eftersom Statens medieråd genomfört denna samverkan inom ramen för ett regeringsuppdrag som ska bidra till att genomföra regeringens demokratistrategi är detta särskilt värt att uppmärksamma här i kammaren, tycker jag. Regeringens demokratistrategi ska alltså genomföras med hjälp av islamistkopplade organisationer. Det är ju galenskap, Amanda Lind. Fru talman! År 2018 framkom det att Ibn Rushd inlett ett samarbete med mediehuset al-Jazira, som är baserat i Qatar. Bland annat erbjöds deltagare under den Ibn Rushd-stödda konferensen Muslimska familjedagarna ett slags journalistisk utbildning i samverkan med mediehuset. al-Jazira är i sin tur en plattform för Muslimska brödraskapets idéer och för dess andlige ledare, Yusuf al-Qaradawi, personligen. al-Qaradawi har haft ett eget programformat på al-Jaziras arabiskspråkiga del, fullt med olika islamistiska utspel. Det är väldigt anmärkningsvärt att regeringen nu genom Statens medieråd på sätt och vis tar hjälp av de här islamisterna för att genomföra sin demokratistrategi. Fru talman! Jag och min partikollega Björn Söder har i skriftliga frågor till Amanda Lind tagit upp Statens medieråds samverkan med Ibn Rushd. Det har lett till att Statens medieråd i ett nyhetsbrev kring MIK påstått att det är falskt att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet, trots att kopplingarna är väldokumenterade och har påvisats om och om igen av etablerade forskare. Än mer allvarligt med nyhetsbrevet är att myndigheten problematiserar att det ställs kritiska skriftliga frågor i riksdagen om Statens medieråd och Ibn Rushd från riksdagsledamöter som mig och Björn Söder. Därför har jag två frågor. Hur ser Amanda Lind på att regeringens demokratistrategi via Statens medieråd genomförs med hjälp av en organisation som har klarlagda kopplingar till islamism? Ser Amanda Lind hur allvarligt det är att en statlig myndighet som hon ansvarar för problematiserar riksdagsledamöters fullgörande av sina demokratiska uppdrag?
Fru talman! Som jag sa tidigare välkomnar jag all typ av debatt. När man framför en åsikt får man naturligtvis också vara beredd på mothugg. Det gäller även diskussionen om Ibn Rushds verksamhet, där olika röster har höjts. Folkbildningsrådet har genomfört en granskning och hittat ett antal utvecklingsområden som detta studieförbund behöver ta itu med. Med det sagt är det ett bidragsberättigat studieförbund. Statens medieråd är en myndighet som har att agera självständigt. Jag kommer inte här i talarstolen att kommentera vare sig skrivningar i nyhetsbrev eller att man inom ramen för medie och informationskunnighetsarbetet väljer att samarbeta med ett av de bidragsberättigade studieförbund som finns i Sverige. Det står myndigheten fritt att göra detta. Återigen vill jag peka på regeringens beslut om riktlinjer till Folkbildningsrådet för 2020. Man ska i redovisningen lämna en fördjupad bedömning av det så kallade demokratisyftet. Man har också själv på ett styrelsemöte för inte så länge sedan fattat beslut om att fortsätta granskningen och se över kriterierna. Det är bra. Vi behöver säkra att det finns en trygghet i att de medel som staten delar ut går till aktörer som uppfyller de samhälleliga och demokratiska värderingarna. Med det sagt värnar jag också ett levande, fritt och självständigt civilsamhälle. Jag noterar att Jonas Andersson inte svarar på min fråga. Är det viktigt att inkludera det muslimska civilsamhället i den demokratiska debatten i studieförbundens verksamhet? Hur ser Jonas Andersson på det? Är inte det också en viktig komponent i det demokratiska samtalet och att stärka civilsamhället genom studieförbundens viktiga roll att möta många olika människor i vårt land och att stötta dem i en demokratisk organisering och gemenskap?
Fru talman! Det var inte tydligt för mig att Amanda Lind ställde en fråga till mig i förra inlägget. Det var därför jag inte svarade på det. Nu är problemet att det är islamism som vi har att göra med här. Det är inte något slags moderat version av islam. Den här regeringen är med och finansierar en organisation som har väl belagda kopplingar till islamism och islamistiska Muslimska brödraskapet. Det är problemet. I en interpellationsdebatt i september med Amanda Linds regeringskollega Anna Ekström frågade jag hur regeringen ser på det islamistiska Muslimska brödraskapet. Svaret uteblev då. Jag fick inget svar på min fråga. Frågan blev helt ignorerad av regeringen. Jag tycker inte att vi kan ha det så att regeringen duckar för sådana viktiga frågor när myndigheter som regeringen ansvarar för samarbetar med organisationer i Muslimska brödraskapets nätverk. Svar på interpellationer Fru talman! Jag vill ge regeringen ännu en chans att svara på frågan. Hur ser regeringen på Muslimska brödraskapet? Är det en rimlig samarbetspartner för svenska myndigheter?
Fru talman! Jag kan svara på den frågan. Nej, jag ser inte Muslimska brödraskapet som en rimlig samarbetspart för svenska myndigheter. Jag vill återupprepa det jag är tydlig med. Vi måste värna det statliga stödet till civilsamhället. Det ska enbart gå till de organisationer som uppfyller de demokratiska värderingar som finns i vårt samhälle. Vi jobbar nu för att ta fram enhetliga skärpta demokrativillkor. Vi stärker möjligheten till kontroll via ökat stöd till museer för att de ska kunna jobba med sin bidragsgivning. Folkbildningsrådet skärper sina rutiner. Jag tror att det är helt nödvändigt. Det är inte för att göra det som Sverigedemokraterna vill, dra undan benen för folkbildningen brett i Sverige och nedvärdera värdet av att inkludera även det muslimska civilsamhället och muslimska organisationer i arbetet. Med det sagt är det oerhört viktigt att det inte går fel. Det kommer jag att stå upp för till hundra procent i denna kammare även framåt.